Herr talman! Åke Selberg är besviken på mycket — det framgår av hans anförande. Vad han är besviken på är inte helt klart, även om han ger den borgerliga politiken skulden. Jag tycker emellertid inte att det är riktigt rättvist. Norrlandsstödet — det som vi nu behandlar och det som skall behandlas i morgon — räknade den socialdemokratiska regeringen upp med 22 miljoner. Vpk och centerpartiet föreslår i sina motioner 102 milj.kr. Kompromissen med vpk medför en uppräkning med 60 milj.kr. i stället för 22 milj.kr. Det är väl ingen ära för socialdemokratin och dess politik när det gäller Norrland att man tvingades till den här uppräkningen. Man gjorde det inte med gott hjärta, och man hade inte från början för avsikt att göra det. I morgon kommer Åke Selberg att tillsammans med andra socialdemokrater rösta för att konsumtionsmjölken skall bli 2 öre dyrare, precis tvärtemot vad jordbruksministern sade för en stund sedan — att man aldrig skulle röra livsmedelssubventionerna på mjölk. Med de pengarna skall man betala en del av Norrlandsstödet, 22 milj.kr. Det är den hjälp som Åke Selberg ger Norrlandsproducenterna och konsumenterna. När det gäller priset på får och lammkött — en produktion som är viktig för Norrland —- kommer Åke Selberg att i morgon rösta för att den varan blir 1:77 kr. dyrare per kilo i affärerna. Man tar 8 milj.kr. av prisstödspengarna och för över dem till en statistisk undersökning som jordbruksministern inte har pengar till. Det är det sätt på vilket Åke Selberg och regeringen vill hjälpa Norrlandsbönderna. De 40 miljonerna till skuldsatta jordbrukare är inte heller socialdemokraternas förtjänst. Trots att jordbruksministern och andra socialdemokratiska politiker har rest runt och sagt att man måste titta på detta och att man måste hjälpa till har man inte gjort ett dugg. Dessa pengar hade över huvud taget inte kommit fram om inte vpk även i det här fallet hade tvingat fram dem i överenskommelsen. Det måste ändå vara så, att vi ifrån den här talarstolen kan säga sanningen om hur de olika förslagen har kommit till.
Herr talman! Att 40 milj.kr. går till högt skuldsatta jordbrukare är utan tvivel en positiv lösning. Som jag sade i mitt anförande är det en bättre lösning än den tidigare, då vi gått in och lyft av lånen via ett ackordsförfarande. Detta har lett till att vi har fått kritik från jordbrukarna själva. Om man kan gå in med villkorslån, som efter en viss period kommer tillbaka in i företaget, är detta en klart bättre lösning. När det gäller de 22 miljonerna var det ju så, att man skulle finansiera de här sakerna inom jordbruksdepartementets ram. Det är också detta man nu har gjort.
Herr talman! Jordbruksutskottets socialdemokrater har bättre lösningar på jordbrukarnas kapitalproblem än jordbruksministern. Det är vad Åke Selberg säger. Jag har, herr talman, ingen avvikande mening.

Herr talman! Det får vara litet måtta på påståendena. Jag förstår att andre vice talmannen tror att jag inte kan ge mig till att komma med ett bemötande med tanke på den tidsbrist som utan tvivel råder. Jag redovisade tydligt och klart att vi har haft ambitionen att skapa breda lösningar i det här sammanhanget. Jag fick ett enhälligt förslag från kommittén, från alla partier, om hur jordbruksstödet till Norrland skulle räknas upp. Jag följde det förslaget och lade fram det i propositionen.

Herr talman! Tidsbristen är min, inte jordbruksministerns. Jordbruksministern har, liksom alla andra statsråd, rätt att tala i tio minuter och hur ofta han vill, medan jag har två treminutersrepliker till mitt förfogande. Jag konstaterar att det jordbruksministern nu säger inte innebär att Norrlandsstödet är uppräknat i regeringens proposition med de procentsiffror som det finns anledning till. Jag konstaterar också att det inte sägs i propositionen att Norrlandsstödet årligen skall räknas upp med de siffror som t.ex. kostnadsutvecklingen ger anledning till.
Herr talman! Det är möjligt att Anders Dahlgren inte känner till hur Norrlandsstödet är konstruerat, men det är ju konstruerat som ett stöd i örestal, och precis det örestal som kommittén har varit överens om att vi skulle utnyttja för att räkna upp Norrlandsstödet, det har vi använt — precis i enlighet med kommitténs enhälliga förslag. Motivet angav jag i mitt förra inlägg, och jag har redovisat den fortsatta hanteringen på det sätt som vi fick möjligheter till när situationen blev den den blev. När det gäller tidsbristen handlade det om min respekt för kammarens tid — den känner jag. Det är möjligt att vi har olika uppfattningar på den punkten.
Herr talman! Jag vidhåller att den kostnadsuppräkning som vi har gjort i vår motion och reserverat oss för, 102 milj.kr., är den riktiga.

Herr talman! Jag har med andra Norrlandsmoderater väckt en motion som gäller just jordbruket i Norrland. Jordbruket där uppe, med dess starka anknytning till skogsbruket, har alltid spelat en mycket stor roll. I stora delar av Norrlands inland är jordbruket en grund på vilken hela samhällsbildningen vilar. En fortsatt nedläggning av norrländska jordbruk skulle undanrycka förutsättningarna för bosättning och arbete speciellt i Norrlands inland. I den regionalpolitiska debatten hävdade jag att Norrland i viss mån är i kris. Utflyttningen fortsätter, och åldersstrukturen blir alltmer ogynnsam. Underlaget för många skolor sviktar. Möjligheten att driva industriell verksamhet i mindre samhällen i inlandet är begränsad. Regionalpolitiken i dess nuvarande form, huvudsakligen inriktad på industriföretag, får knappast någon effekt på inlandskommunernas små samhällen. Enligt min mening — vilken också kommit till uttryck i motionen — bör det regionalpolitiska stödet alltmer inriktas mot jordbrukssektorn. Jordoch skogsbruket är i stort sett basen för all annan verksamhet. Vittrar den basen sönder kan det få mycket allvarliga verkningar för annan verksamhet. Av någon anledning betraktas inte jordbrukare som företagare i egentlig mening. Den sysselsättning som jordbruksföretagen ger upphov till bör enligt min mening väga lika tungt som sysselsättning inom industrisektorn. Arbetsmarknadspolitiskt stöd, vilket inte heller det kommer jordbrukare till del i någon nämnvärd utsträckning, borde också, precis som det regionalpolitiska stödet, kunna användas för att utveckla och främja det norrländska jordbruket. Herr talman! I viss mån har min uppfattning i detta avseende vunnit utskottets gillande — i så måtto att man där betonar att prisstödet bör ses som ett regionalpolitiskt stöd. Vi Norrlandsmoderater har också fått vår begäran om att stödet skall uppräknas med PM-index tillgodosedd. Utan överdrift kan hävdas att ingen, oberoende av var man bor i Sverige, är tilltalad av en utveckling som leder till att det öppna landskap som är insprängt i de stora skogsområdena i Norrlandslänen förbuskas och därmed förlorar sin charm. Det är stora värden som är förknippade med jordbruket i Norrland. Turistnäringen påverkas, den norrländska skogsindustrin är inte betjänt av att Norrlands inland avfolkas. Skogsråvaran måste fram till kustens skogsindustrier, som bidrar med så många miljarder i exportintäkter. Herr talman! Det är värt att notera den socialdemokratiska regeringens njugghet mot norrländskt jordbruk. Gäller det satsningar i Uddevallaområdet, som ligger bara några få mil från expansiva Trollhättan och Göteborg, är man angelägen att anslå hundratals miljoner kronor. När det gäller att rädda det statliga rederiföretaget Zenit utverkar man pengar i miljardklassen från riksgäldskontoret. För att stödja storstadsregionerna har det socialdemokratiska partiet uppenbarligen planer att satsa pengar i miljardstorlek. Men när det gäller uppräkning av Norrlandsstödet i jordbruket lägger man sig på en skamligt låg nivå. Det är, herr talman, glädjande att notera att regeringens förslag inte vunnit jordbruksutskottets gillande. Men det avslöjar ett avtagande intresse för Norrland från socialdemokratins sida. Är det möjligen de begränsade möjligheterna att vinna riksdagsmandat i Norrland som är anledningen? Är det frestelsen att vinna flera riksdagsmandat som förklarar generositeten när det gäller Uddevalla och storstadsregionerna? Det finns mycket mera att säga om Norrlandsjordbruket och dess roll för att bevara ett Norrland som fungerar samhällsmässigt med skolor, affärer och annan service, men jag skall avstå från den diskussionen. Jag vill också avstå från att ställa något speciellt yrkande, men vill notera att vi fått fyra av våra fem yrkanden tillgodosedda av jordbruksutskottet. Det återstår tyvärr ett yrkande, som gäller en uppräkning av Norrlandsstödet med 80 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag lovar att vid lämpligt tillfälle framöver ånyo aktualisera den frågan.

Herr talman! Får jag först säga att jag delar den uppfattning Per-Richard Molén framfört här. Jag skulle vara tacksam om han drog detta tal några varv i sitt eget parti, så att det också ställer sig positivt som vi i centern gjort. Då kanske vi får bättre resultat framöver. Herr talman! Sveriges jordbrukare befinner sig i en svår ekonomisk situation. Världsutvecklingen, som Sverige har svårt att bryta sig ur, har lett till snabba kostnadsfördyringar. Så har skett även med matvarorna. Även om matvarorna inte stigit lika mycket som andra varor blir det kännbart för människor. Det får man ha förståelse för. Här har jordbrukarna blivit utpekade som bovarna i dramat, trots att deras andel för deras arbetsprestation inte utgör mer än 4 öre av den krona som konsumenten betalar för livsmedel. De höga priserna är inte bondens fel. Detta borde ha framgått i högre grad i livsmedelskommitténs arbete. De 96 örena av livsmedelskronan som inte är bondens lön borde ha fått en starkare genomlysning. Det skulle varit mera fruktbart, och nödvändigt om man ville ha en ny livsmedelspolitik, som det talades om. Detta skulle då skett till fördel för både konsumenter och producenter. I denna situation kan man förstå jordbrukarnas kraftiga reaktion mot livsmedelskommitténs majoritetsförslag. Centern har alltid slagit vakt om en sund utveckling. Vi har slagit vakt om bevarandet av våra produktionsresurser och därmed också Sveriges jordbrukare. Detta vaktslående bör alla må väl av. Att göra det bästa av varje situation har alltid varit centerns ledstjärna. Ur den synpunkten är jag glad över men ingalunda nöjd med det resultat som kan bli följden av det beslut som vi om en stund här skall fatta. Det förslag som livsmedelskommitténs majoritet, bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartiet, lade fram var illavarslande. Men under resans gång, från kommittéförslaget till propositionen och sedan till utskottsbehandlingen, har avsevärda förbättringar skett. Jag skall inte gå in på dessa av tidsskäl. Man är ännu inte överens, det har getts bevis för i debatten. Jag vill endast konstatera detta. Jag vill ändå peka på några synpunkter som jag tycker har diskuterats för litet i denna debatt. Överskotten i jordbruket är inte den katastrof som många velat göra gällande. Vi har haft goda skördeår nu rätt länge. Vi här i Sverige vet inte hur det är att svälta. En missväxt, även om den skulle vara liten, kan vända på situationen väldigt snabbt. Större är inte överskotten. Följderna av en missväxt kan bli svåra och dyrbara. Ett visst överskott är den bästa försäkring som finns för vår viktigaste produkt, nämligen maten. En brist föranleder importbehov. Vad det kostar att köpa mat i det läget har vi fått erfara. Priserna har stigit till det flerdubbla. Det får vi inte heller glömma bort. Sett ur den synpunkten och ur sysselsättningssynpunkt — jag tänker på hela kedjan från produkt till konsument via förädling, transporter, osv. — är det ändå en god ekonomi för Sverige och hela samhället att ta ett övergripande ansvar för överskottsproduktionen. Varje människa som friställs och blir arbetslös kostar landet över 100 000 kr. per år. Vi har ingen annan sysselsättning här i landet att placera dessa arbetslösa i. Då måste det väl vara fel att inte producera. Det har väl aldrig löst några problem att låta bli att producera någonting som ändå behövs för vårt folk och även för andra. Nog är det märkligt att diskussionen gått som den gjort. Som vi fått läsa i livsmedelskommitténs senaste rapport importerade vi 1983 matvaror för ca 14 miljarder kronor och exporterade för ca 6 miljarder. Bör inte detta ge en tankeställare? Ja, vi måste finna nya vägar här. En allsidigare användning av åkerjorden med bibehållande av våra åkerarealer och våra produktionsresurser är det som behövs. Det har vi länge arbetat för inom centern. Vi måste också få större fantasi när det gäller vidareförädling av våra råvaror. Även det behövs, och det kan finnas mycket att göra på den kanten. Det skulle ge ökad sysselsättning och bättre ekonomi för landet. Vi har alla både möjligheter och skyldigheter att på bästa sätt lösa problemen. Det kommer att ge vår ekonomi stora fördelar och ökade möjligheter till högre sysselsättning. Momsen har det talats om här. Momsen fördyrar matvarorna mest. Matsubventioner har plockats bort. Jag vill bara erinra om att vi från centerns sida har varit emot detta. Här tycker jag att riksdagen skall tänka om. Det kan vara en god ekonomi och rättvisa i allra högsta grad att vi arbetar på detta sätt. Därför skall vi satsa mera på just detta arbete. Det system som man har haft, att ta in pengar via momsen och sedan återbetala dessa och därmed sänka livsmedelspriserna, har varit en väldigt enkel väg. Det blir kanske svårt att lösa problemet på annat sätt, men då får vi satsa mera pengar i återbetalning på momsen. Stödet till jordbruket i norra Sverige får en bra uppräkning genom dagens beslut — det har nyss diskuterats. Det är både nödvändigt och bra, för här har man sackat efter i hög grad. Under den allmänna motionstiden i vinter skrev Jan Hyttring och jag en motion, 1524, som pekade på behovet av uppräkningar i Värmland. På köttoch fläsksidan får vi nu en förbättring, och det är bra. På mjölksidan är en uppräkning behövlig med hänsyn till produktionsmöjligheterna i vårt län. Det område som är föremål för det s.k. Norrlandsstödet behöver upprätthålla en produktion för att grovt täcka människornas behov av mat. Men det är inte de områdena som producerar överskottet, och därför bör man satsa mera på det stödet i fortsättningen. I den översyn av stödet som utskottsmajoriteten nu föreslår hoppas jag att våra synpunkter i den här frågan skall bli beaktade. Herr talman! Jag har mycket mer som jag skulle vilja säga i det här sammanhanget. Det har kanske yttrats många hårda ord här i dag, men även förut. Til syvende og sidst tror jag ändå att vi måste se på den här frågan med hänsyn till både människorna och de olika delarna av vårt land. Om vi gör det, bör vi kunna finna vägar till en bättre jordbrukspolitik, som tar hänsyn till alla faktorer och inte alltför ensidigt stirrar sig blind på en viss sak. Herr talman! Jag ansluter mig till de yrkanden som Anders Dahlgren ställt.

Herr talman! Jordoch skogsbruk utgör grunden för sysselsättningen och näringslivet i stora delar av Jämtlands län. Vart tredje hushåll är beroende av jordoch skogsbruk för sin försörjning. I Bergs kommun är exempelvis 20 90 av de förvärvsarbetande sysselsatta inom denna näring. Jämför detta med talet för riket, som är ca 5 9e! ” Lantbrukskooperationen sysselsätter 1 440 personer, som är fördelade på 33 orter och 86 arbetsplatser. Jordoch skogsbruk med följdsysselsättningar ger således dels många människor arbete, dels en mycket spridd, decentraliserad sysselsättning. Jämtlands län är det glesaste länet i landet. Vi har mycket få tätorter på en stor yta, vilket också gör att det är positivt att vi fortfarande har ett aktivt jordoch skogsbruk som sysselsättningsmöjlighet i våra glesbygder. I länet är det många människor som satsar på s.k. kombinationssysselsättning för att få sin försörjning. I undersökningar som gjorts av länsstyrelsen har det visat sig att man använder sig av uppåt sjuttiotalet olika sysselsättningskombinationer för att få försörjning och därmed möjligheter att stanna kvar på hemorten. Då ingår ofta just jordoch skogsbruk som en bit i försörjningen. Som den här kammaren många gånger fått veta är Jämtlands län fortfarande det minst industrialiserade länet i landet, vilket också visar det stora beroende vi har av vår basnäring jordoch skogsbruk. Av de här skälen är det självklart att vi företrädare för Jämtlands län, oavsett partitillhörighet, är mycket angelägna om att bibehålla den livsmedelsproduktion som vi har i dag. Därför har också lantbruksnämnd, länsstyrelse, LRF, de politiska partierna, länsavdelningen av Kommunförbundet och enskilda lantbrukare mycket högljutt protesterat mot det förslag till ny områdesindelning som i dag ligger på våra bord. Vad vi vänder oss emot är de felaktiga beräkningsgrunder som ledde till Norrlandskommitténs förslag. När vi från länet då protesterade, svarade jordbruksministern med att avstå från att lägga fram någon proposition. Han överlämnade Norrlandskommitténs betänkande till livsmedelspolitiska utredningen, för att den skulle titta på den kritik som kommit från länet. Tyvärr arbetade livsmedelskommittén under stor tidspress, och enligt uppgifter som vi fått till länet hann inte kommittén se över förslaget till ny områdesindelning, utan man antog Norrlandskommitténs förslag utan större diskussioner. Som grund för den nya indelningen ligger ett antal typgårdar, vilkas avkastning man studerat. Därvid visar det sig att Jämtlands läns centrala delar har samma avkastning som södra Norrlandskusten. Vad som inte studerats är vilken insats man måste göra för att uppnå dessa s.k. normskördar. På grund av klimatförhållanden, kort vegetationsperiod, riklig nederbörd och låg medeltemperatur blir kostnader för gödsling, torkning och maskininvestering högre än i exempelvis södra Norrlands kusttrakter. Detta är inte beaktat. Dessutom har inte de olika uppgifterna från lantbruksnämnderna normställts inför datakörningarna till det tabellunderlag som utredningen vilar på. Tyvärr har vi inte lyckats övertyga hela utskottet om de invändningar vi har mot nuvarande stödområdesindelning. Utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen skall anta det nya förslaget till områdesindelning. Positivt är dock att utskottet hyser viss tvekan inför om stödområdesindelningen är fullt rättvis, inte minst beroende på att den bygger på beräkningar som gjordes redan 1982. Utskottet understryker vidare ”att det är viktigt att målet att jordbruksproduktionen i norra Sverige bör bibehållas i ungefär nuvarande omfattning verkligen uppfylls och att jordbrukarna ges erforderliga förutsättningar härför. Då bör det heller inte råda något tvivel om att produktionskalkyler och övrigt beräkningsunderlag är så aktuellt och rättvisande som möjligt. Den oro för att så inte skulle vara fallet som ges uttryck för i motionerna och som även manifesteras i uttalanden och uppvaktningar från företrädare för jordbruksnäringen i berörda delar av landet bör härvidlag tas på allvar.” Givetvis upplever vi denna skrivning som mycket positiv. Så är även fallet med det utskottet förordar regeringen att göra, nämligen att låta se över beräkningsunderlaget ytterligare, bl.a. när det gäller förhållandena i Norrlands inland och framför allt inom Storsjöområdet, där beräkningarna rönt särskild kritik. Enligt utskottet bör regeringen uppdra till statens jordbruksnämnd att företa en sådan översyn. Det kan tyckas att vi skulle ha låtit oss nöja med denna skrivning, eftersom utskottet ändå insett att det finns skäl att ifrågasätta förslaget till områdesindelning när det gäller Jämtlands län. Min slutsats blir dock att det hade varit ännu mera logiskt av utskottet att föreslå att riksdagen avvaktar med genomförandet av en ny områdesindelning tills man hunnit göra den översyn som utskottet självt anser måste göras. Skulle det, som vi är övertygade om, visa sig att vi har rätt i vår kritik, kommer jordbrukarna i Jämtlands län att under nästa år bli orättvist behandlade alldeles i onödan. Herr talman! Det mest rimliga och logiska vore att kammaren följde reservation 27, i vilken vi tar upp just det här problemet och föreslår att nuvarande indelning behålls ytterligare ett år och att man fram till dess gör den översyn som jag nyss omtalat. Jag yrkar bifall till reservation nr 27.

Herr talman! Bakom regeringens proposition angående livsmedelspolitiken ligger mycken brådska. Jag beklagar att frågan om livsmedelsoch jordbrukspolitiken har forcerats på ett osedvanligt sätt. Det är stora och svåra frågor det gäller. Den tid som livsmedelskommittén hade för sitt arbete att utreda hela livsmedelskedjan var för knapp. Resultatet av utredningen, propositionen och utskottsbetänkandet visar också att många bitar i problemkomplexet härigenom inte finner sin lösning. Herr talman! Vi gör klokt i att räkna med mycken diskussion, fortsatt utredande, behov av en gemensam stark vilja för att nå lösningar framöver som är till gagn för näringen och för hela det svenska folket. Herr talman! På grund av att tiden är knapp kan jag beröra endast några få men väsentliga frågor. När det gäller socker och potatis föreslår jordbruksministern att frågan om produktion av socker och andra sötmedel, sprit samt stärkelse utreds. I utskottsbetänkandet framhålls att tekniska framsteg gjorts, som kan leda till att sötmedel kan tas av andra råvaror och därmed ändra förutsättningarna för den svenska sockerbetsodlingen. Vidare framhålls att också fabrikspotatisodlingens förutsättningar — då det gäller råvaran — vid spritoch stärkelseframställning kan komma att ändras framöver. Med anledning härav kan påpekas, vilket framhålls i reservation 12 som följer upp flera motioner från moderater och centerpartister, att den utredning sockernäringskommittén enigt lade fram våren 1982 även nu kan utgöra tillräcklig grund för förslag rörande den framtida sockerproduktionens önskvärda omfattning. Sockernäringen är mycket viktig från beredskapssynpunkt. Det visar inte minst erfarenheterna av världskrigen. Odlingen är ett mycket bra inslag i växtföljden. Den utnyttjar naturens krafter, solens energi, på ett förnämligt sätt. Växttiden är lång varför odlingen också är miljövänlig. Dessutom har odlingen stor betydelse för foderproduktionen. Stora investeringar har gjorts såväl inom jordbruket när det gäller specialmaskiner, transportmedel m.m. som inom sockerindustrin. Regeringens ambitioner att på sikt öka importen till 10-15 96 av konsumtionen skulle leda till nedläggning av sockerbruk och minska utnyttjandet av specialinvesteringar i jordbruket. Det skulle bli stora ekonomiska konsekvenser för viktiga jordbruksregioner i vårt land. Därför är, herr talman, skälen mycket starka att framdeles ställa upp för en sockerproduktion som täcker 95 96 av vår konsumtion. Det behövs ingen ny utredning på den punkten. Herr talman! Jag är tacksam för att utskottet enat sig om min och Bo Arvidsons motion från allmänna motionstiden beträffande bibehållande av de differentierade pristilläggen och avgifterna. Att ta bort dessa i just detta skede hade varit djupt olyckligt. Det mindre jordbruket hade drabbats. anpassningssituationer skall medverka i speciella produktionsstyrande åtgärder. Bl.a. nämns tvåprissystemet för mjölk och avvecklingsersättning för mjölkproducenterna. I motion 3096 tar jag och Bo Arvidson upp frågan. Vi anser att någon form av avvecklingsersättning bör kunna övervägas även inom smågrisoch slaktsvinsproduktionen. Detta skulle självfallet ske inom ramen för de medel som jordbruket självt betalar in genom slaktdjursavgifterna. Vår motion följs upp i reservation 31 av moderater och centerpartister. Varför har inte övriga partier kunnat ställa upp på detta? När investeringsförbudet infördes våren 1983 skedde det som en provisorisk åtgärd i avvaktan på livsmedelskommitténs förslag till åtgärder för att försöka begränsa överskottet. Gällande investeringsstopp har hitintills inte haft avsedd verkan, bl.a. beroende på generösa dispensmöjligheter. Vi kan nu konstatera att varken livsmedelskommittén eller regeringen framför några konkreta förslag för att komma till rätta med animalieöverskottet. När investeringsstoppet enligt regeringens förslag upphör den 1 juli nästa år kan man anta att viss nybyggnation kommer till stånd. I detta läge är det angeläget att se till att nyinvesteringar inom animalieproduktionen sker på ett sådant sätt att miljöaspekterna uppmärksammas. Ett problem med en del av nuvarande animalieproduktion är att den sker på fastigheter utan tillräckligt arealunderlag för spridning av gödsel. Inom familjejordbruket är animalieproduktionen oftast anpassad till fastighetens arealunderlag. Detta förhållande är positivt ur flera aspekter. Det är därför angeläget att en sådan produktionsinriktning kan bestå även i framtiden. Regeringen aviserar i annat sammanhang en översyn av gällande anvisningar om miljöskydd vid djurhållning. Detta bör ske snarast, och senast så att nya anvisningar kan tillämpas vid den tidpunkt investeringsstoppet upphävs. Kommande anvisningar vid ny-, tilloch ombyggnad skall enligt vår mening baseras på en arealanpassad animalieproduktion. Denna vår uppfattning följs upp i ett särskilt yttrande av moderaterna i utskottet. Herr talman! Vi moderater ser svenskt jordbruk som en mycket viktig del av vårt näringsliv — som en garant, i varje läge — för en trygg livsmedelsförsörjning, ett öppet landskap, en levande landsbygd till gagn för hela vårt folk. Jag vill yrka bifall till samtliga reservationer som fogats till betänkandet av moderata företrädare samt till reservation nr 12 angående socker och potatis.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Förra torsdagen ägnade vi hela dagen åt regeringens proposition om regional utveckling och utjämning, signerad Thage G. Peterson. Industriministern säger i inledningen bl.a. att industrioch regionalpolitiska insatser måste göras så att de stöder och kompletterar varandra. Industriministern säger vidare att samverkan medbl.a. jordbrukspolitiken är nödvändig för att resultat skall nås med regionalpolitiken. Båda dessa saker är viktiga att komma ihåg. Herr talman! Vi har en mycket liten industrisektor på Gotland. Det finns många förklaringar till detta. Bristande industritradition är en anledning. Avståndet till marknaderna gör det också svårt att locka företag att investera på Gotland. Livsmedelsindustrin är därför livsviktig för oss. Herr talman! Jordbrukssektorn är däremot extremt stor, och det har också sin förklaring. Jordbruket har i alla tider varit huvudnäring, och människorna på vår ö trivs även 1985 inom den här näringsgrenen. Det är också stor brist på andra sysselsättningar, vilket gör att man vill vara kvar inom jordbruket. Vi har i sanning tagit till vara och utvecklat lokala resurser och förutsättningar, för att använda industriministerns egna ord i proposition 115. I dag behandlar vi livsmedelspolitiken. Proposition 166 har föregåtts av en utredning. För att underlätta för både kommittén och för oss här i riksdagen när det gäller Gotland har material iordningställts i förväg och presenterats för kommittén och utskottet. Dessa har tagit del av materialet, och det tycker jag är väldigt viktigt. Vi har inom jordbruksnäringen på Gotland försökt utnyttja produktionsförutsättningarna på bästa sätt. Ungefär 40 96 av åkerarealen utnyttjas till vallodling, därför att vall är den konkurrenskraftigaste grödan. Mjölkoch animalieproduktion följer naturligt i vallodlingens spår. För att på bästa sätt tillvarata mjölk och kött har de senaste tio åren en livsmedelsindustri vuxit upp, en industri som med statens goda minne dimensionerats för att klara en produktionsökning — inte en minskning. Vårt nya mejeri invigdes för någon månad sedan, och det EG-godkända slakteriet har 1979 som byggår. I sammanhanget kan nämnas att biprodukter från mejerioch sockerproduktion ger ett viktigt tillskott till djurfodret. Man skulle kunna säga att det jag nu beskrivit är en fullödig produktionskedja, och en sådan kedja tål inga brott. Jag vill lämna några siffror som ytterligare belyser jordbruksnäringens vikt på Gotland. De areala näringarna svarar för 18 26 av sysselsättningen. En tredjedel av de industrisysselsatta finns inom livsmedelsindustrin. Nästan 80 96 av intäkterna i det gotländska jordbruket kommer från animalieproduktionen, och av de intäkterna kommer hälften från mjölkprodukter. Genom att jordbruket direkt eller indirekt påverkar annan sysselsättning är nästan 50 90 av dem som jobbar på ett eller annat sätt beroende av jordbruket. Undra på att en sådan här utredning oroar människorna på vår ö! Det drog ett bondetåg genom Stockholms gator för ett par veckor sedan. Från Gotland kom över 700 bönder tågande efter en lång natts färd mot dag över havet. Från vårt lilla län kom fler demonstrerande bönder än från många av de stora producentleden. Varför? Ja, naturligtvis därför att de kände stor oro. Utredningen har föreslagit en nedbantning av just mjölkoch animalieproduktionen — antalet mjölkkor skall minska. Detta skulle innebära en katastrof för Gotland och vårt ensidiga näringsliv. Dels minskar ju sysselsättningen i jordbruket direkt, dels påverkas råvaruförsörjningen och sysselsättningen i hela denna näringslivskedja. Dessutom tillkommer många indirekta effekter. Men, herr talman, glädjande nog kan vi tre riksdagsledamöter från Gotland i utskottsskrivningen konstatera att utskottet verkligen förstår de problem vi har att brottas med. Vi hoppas nu att jordbruksministern och regeringen beaktar de särförhållanden som gäller på Gotland och också försöker finna former för att undanta Gotland från produktionsbegränsande åtgärder. Det skall inte bara vara ord i propositionen. När det gäller animalieproduktionen är det ju ekonomiska och sysselsättningsekonomiska skäl som gör att den är så viktig. Många har sagt i dag att all brukningsvärd jord skall odlas och att familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen. Det instämmer jag i av hela mitt hjärta. Jag har i min motion 3111 också begärt en utredning rörande förändringar av stödet till jordbruket i norra Sverige, så att även Gotland kunde omfattas av detta stöd. Jag fick denna gång inget gehör från utskottet, men jag återkommer i detta ärende. Dagens jordbrukare ser sig alltmer själva som de småföretagare de faktiskt är. De har alla likartade problem med krediter, skatter, avgifter och annat som alla småföretagare. Våra strävanden i moderata samlingspartiet är att skapa ett gynnsamt näringsklimat, som leder till goda förutsättningar även för jordbruket. När det gäller sockernäringen instämmer jag i allt vad Ingvar Eriksson sade. Många odlare avstår i dag från nyinvesteringar på Gotland på grund av att framtiden är så osäker. Antalet bruk beror ju på vilken självförsörjningsgrad vi bestämmer oss för. Det måste de få besked om. Sockerbruket i Roma måste också ges möjlighet att planera inte bara för de två år som avtalen nu gäller utan för en längre tid. Högst på brukets önskelista står ett rullande femårsavtal. Längre planeringstider ger bättre ekonomiska förutsättningar. Jag har motionerat om detta. Jag fick inget ja-svar, men jag återkommer. Tack!
Herr talman! Under allmänna motionstiden har jag avlämnat en motion, nr 2010, om jordbrukets betydelse för sysselsättningen på Gotland, och i anslutning till propositionen om livsmedelspolitiken en motion nr 3102, om stödåtgärder för alternativ odling inom trädgårdsnäringen, och jag vill i denna debatt något utveckla motiveringar för dessa. En anpassning av livsmedelsproduktionen i landet till nuvarande konsumtionsnivå, i linje med vad som föreslås i propositionen, kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen på Gotland, om man inte är beredd att vid en tillämpning ta de regionalpolitiska hänsyn som är absolut nödvändiga. Den hittillsvarande jordbrukspolitiken med sin inriktning på att all brukningsvärd jord skall odlas och att familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen är ett absolut villkor för att det gotländska näringslivet skall kunna vidmakthållas och stärkas. Under remissarbetet med livsmedelskommitténs betänkande redovisades entydiga uppfattningar från alla remissinstanser på Gotland om vilka effekter en förändrad livsmedelspolitik i enlighet med kommitténs förslag skulle få för vårt län. Det var också en enig länsstyrelse — jag vill betona det — som uttalade sig för att Gotland måste särbehandlas om livsmedelskommitténs förslag skulle bli innehållet i propositionen. Tvärs över alla partigränser råder alltså enighet om jordbrukets betydelse i detta fall, och detta är såvitt jag förstår det enda eniga länsstyrelseyttrandet över LMK:s betänkande. Vid skilda tillfällen har också gotländska företrädare för länet, kommunen, lantbruket och även livsmedelsindustrin redovisat sin uppfattning för livsmedelskommittén, för regeringsrepresentanter samt för jordbruksutskottet och via utredningar, statistik och prognoser visat att Gotland som inget annat län i Sverige är beroende av jordbruksnäringen. Vad detta betyder för arbetsmarknaden på Gotland har Barbro Nilsson i Visby i sitt inlägg redan belyst, bl.a. med siffror, och jag avstår därför från att säga något om det. Storleksrationaliseringen med ett minskande antal brukningsenheter som följd har varit intensiv på Gotland. De som berörts av den omfattande avgången har hittills kunnat placeras i andra näringar, främst då den offentliga sektorn. De som skulle drabbas vid en eventuell fortsatt avgång kommer med all sannolikhet inte att kunna på samma sätt få arbete i andra näringar. Gotland har ju en jämförelsevis liten industrisektor. En sådan fortsatt avgång skulle alltså bli speciellt kännbar för Gotlands del. Det gotländska jordbruket kännetecknas, förutom när det gäller vallodling, av lägre normalskördar än riket i genomsnitt. Därför är produktionen till stor del inriktad på kött och mjölk. Många mjölkproducenter har små besättningar, ofta ett begränsat arealunderlag och samtidigt stort behov av investeringar. Risken är helt uppenbar att många tvingas sluta med sin mjölkproduktion om och när begränsningsåtgärder införs. En produktivitetsökning inom animalieproduktionen är ofta en förutsättning för att många företag skall klara generationsskiftena, och dessa generationsväxlingsproblem är akuta. När nu tillgången på alternativa sysselsättningsmöjligheter är så liten är det mycket stor risk att de många små företagen kommer att bli fritidshus, speciellt i länets ytterområden. Och därmed följer ett minskat permanent boende i glesbygdsområdena med ty åtföljande minskat underlag för samhällsservice. I min motion har jag krävt att tvåprissystemet för mjölk ej skulle omfatta Gotland. Fullt pris skulle således utgå för hela den gotländska mjölkproduktionen, och detta borde möjliggöras genom särskilda regionalpolitiska stödmedel till Gotland. Och här vill jag gärna anknyta till den regionalpolitiska debatt som fördes i kammaren i förra veckan. Jag efterlyser alltså även här en analys av de konsekvenser som olika beslut får för en region och vilka av dessa effekter som måste åtgärdas med andra medel, exempelvis arbetsmarknadspolitiska. Dessa kan ju för statskassan bli väl så kostsamma som ett riktat regionalpolitiskt stöd till befintliga näringar. Den samhällsekonomiska situationen kräver en helhetsbedömning. Gotlands geografiska läge medför att livsmedelsindustrin är hänvisad nästan uteslutande till de råvaror som produceras inom länet. Industrin är relativt nyuppförd och delvis finansierad genom regionalpolitiskt stöd. Så sent som i februari i år invigdes ett nytt mejeri i Visby, där alla som talade vid invigningen uttalade förhoppningen att detta mejeri skulle fyllas med mjölk från de gotländska mjölkproducenterna. Om denna förhoppning kommer att infrias är helt beroende på de förutsättningar som kommer att finnas för att producera denna mjölk, och om tvåprissystemet får slå igenom kommer mjölkproducenterna icke att kunna leva upp till detta — med de följdverkningar det får för de anställda inom mejerihanteringen. Förädlingsindustrins dimensionering har beräknats på prognoser med hänsyn till areal och ökad avkastning, och att inte få utnyttja denna kapacitet medför en ekonomisk belastning på den produktion som sker. Inom livsmedelsindustrin finns i dag en tredjedel av dem som är industrisysselsatta på Gotland. En av de viktigaste förädlingsindustrierna är Roma sockerbruk, med ca 250 anställda inkl. säsongarbetande. Sockerbetsodlingen och sockerförädlingen har utomordentligt stor betydelse för Gotland. 4 200 hektar av den bättre åkerjorden används för odlingen, med stor betydelse för jordbrukarnas sysselsättning och inkomst, och den är i huvudsak förlagd till heltidsjordbruken. Även för transportföretagen och övrig servicenäring är det av stor betydelse. Jag vill gärna citera LO-distriktet i Sydöstra Sverige, som i sitt yttrande över LMK skriver: ”När det gäller sockerbetsodlingen vill LO-distriktet ifrågasätta behovet av utredning eftersom detta nyligen utretts av Sockernäringskommittén. Ifråga om sockerbetsodlingen och förädlingen av dessa produkter vill LO-distriktet framhålla dess stora betydelse för jordbruket och för sysselsättningen i sydöstra Sverige, särskilt på Öland och Gotland där odlingen är intensiv och där sockerbruken är belägna. En neddragning av såväl produktion av sockerbetor som vidareförädling skulle slå ut den enda sysselsättning som idag finns att tillgå.” Detta är alltså inte enbart ett intresse för lantbrukarna, odlarna eller centerpartister i berörda områden, om nu någon tror det, utan det är ett bevis på ansvarskänsla från övriga grupper i samhället, som jag menar att det faktiskt är värt att lyssna på. Om det skall tillsättas en utredning om sockernäringen — vilket jag i och för sig tycker är en onödig åtgärd, som har motiverats tidigare av flera talare här — måste dessa synpunkter från olika håll vägas in. Ett nytt sockeravtal har träffats som gäller från den 1 juli 1985 och två år framåt. Det är ett avtal som ledde till vissa reduceringar av de belopp som odlarna enligt tidigare överenskommelser skulle ha kunnat räkna sig till godo. Man har tydligen funnit det vara riktigt att ytterligare begränsa jordbrukets och betodlingens lönsamhet. I ett läge då såväl arbete som kostnader läggs ned på att finna alternativa grödor till spannmålen är det inte särskilt klokt att begränsa sockerbetsodlingen. Den utgör lämplig växtföljd och tryggad sysselsättning åt odlarna, arbetstillfällen åt industrin och i övrigt en tillgång för samhället när det gäller regionalpolitik och handelsbalans. För att säkra kontinuiteten i odlingen borde nuvarande tvååriga sockeravtal förlängas och omfatta åtminstone femårsperioder för att ge odlarna större möjligheter att planera sina investeringsbehov. Principen om den 95 procentiga självförsörjningsgraden verkar vara fastlagd, och med detta som utgångspunkt förutsätter jag att en nedläggning av Romabruket kan avföras från vidare diskussion. I motion nr 3102 har jag tagit upp frågan angående stödåtgärder för alternativ odling inom trädgårdsnäringen. Jag menar att de möjligheter som skulle kunna finnas inom trädgårdsnäringen inte har givits särskilt stort utrymme i propositionen — om det beror på tidsbrist eller annat vet jag inte. I utskottet anförs att frågan om alternativa produktionsmetoder på jordbrukets och trädgårdsnäringens område bör diskuteras inom ett forskningsoch utvecklingsprogram, och jag får väl tolka detta så att man återkommer till denna fråga. Jag tänker följa vad som händer på detta område. Herr talman! I förra veckans debatt om regionalpolitiken kunde jag konstatera att Gotland inte fanns med på Sverigekartan. När livsmedelskommitténs betänkande kom fanns icke ett ord om Gotland. När propositionen om livsmedelspolitiken kom fanns icke ett ord om Gotland. Trots alla uppvaktningar under de förberedande arbetena har något resultat i form av hänsynstagande till Gotland icke kunnat skönjas. Det är därför med en viss tillfredsställelse jag i dag kan konstatera att det i jordbruksutskottets betänkande finns vissa positiva skrivningar, tack vare de motioner som väckts här i riksdagen om det gotländska jordbruket. Utskottet har erkänt att det har en särprägel som det finns anledning att beakta i samband med kommande prisöverläggningar. De gotländska jordbrukarna hade hoppats att dessa speciella omständigheter skulle ha beaktats på så sätt att särskilda medel hade anvisats via budgeten, men vi kommer att ta fasta på utskottets skrivning och pröva det positiva uttalandet vid alla de tillfällen då möjlighet ges. Herr talman! De gotländska lantbrukarna, som i stort antal kom till Stockholm per båt och deltog i bondetåget för 14 dagar sedan, har en positiv inställning till sitt värv. Detta att producera mat till människor måste vara bland det mest meningsfulla här i världen, och det är denna ideologi som är ett av skälen till att de orkar fortsätta sin kamp. På något sätt är det symbolik i att vi denna Sveriges nationaldag diskuterar framtiden för den svenska landsbygden och det svenska landskapet. Dess utseende har till helt avgörande del de svenska lantbrukarna ansvaret för, ett ansvar som de har sedan generationer tillbaka och som de fortfarande vill ha. Det är därför som diskussionerna inför dagens beslut har upprört så många människor i vårt land. Det är därför som vi måste se till att dagens majoritetsbeslut i riksdagen inte får det ödesdigra genomslag som man kan befara. Vi måste ingjuta en framtidstro i dagens unga lantbrukare, men det kan de inte leva på. Även om det är viktigt att ha något att leva för, så måste man faktiskt också ha något att leva av. Detta borde dagens beslut ha handlat om. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till de centerreservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Jordbrukspolitiken ingår som ett viktigt led i livsmedelspolitiken, men har nära anknytning till andra viktiga områden, inte minst till regionaloch miljöpolitiken. Det handlar om sysselsättningen, och det handlar om landskapsbilden. Att det råder stor oro för jordbrukets framtid visar alla de motioner som väckts såväl under den allmänna motionstiden som i anslutning till propositionen om livsmedelspolitiken. Själv har jag tillsammans med mina partikamrater från Jönköpings län väckt en motion, nr 2028, om bevarandet av åkermarken. Om stor oro vittnar också de senaste veckornas händelser i jordbrukarleden. Det har varit protester mot den av regeringen föreslagna jordbrukspolitiken och aktioner för en levande landsbygd. Sverige är ett avlångt land, och det ena landskapet är inte det andra likt, men alla är de mer eller mindre beroende av sin jordbruksnäring. Jag tänker inte gå in vare sig på jordbrukspolitiken i stort eller på detaljer i betänkandet — det har andra redan gjort. Vad jag vill göra är att något belysa situationen i Jönköpings län. Jordbrukets betydelse för sysselsättning och miljö på länsoch kommunnivå är stor. I Jönköpings län är ungefär 7 90 av befolkningen sysselsatt inom jordoch skogsbruk. Med hänsyn tagen till vidareförädling, handel och jordbrukets köp av varor och tjänster visar gjorda undersökningar att vart tredje hushåll är beroende av jordoch skogsbruk för sin utkomst. Länet är ett typiskt småbrukarlän. Det har ett i förhållande till sitt sydliga läge mycket kärvt klimat. Nattfroster under vegetationsperioden är inte ovanligt. Förutsättningarna för jordbruk är inte de allra bästa. Jag säger detta därför att det finns de som tror att det som finns söder om Norrland är feta, bördiga slättbygder, och så är inte fallet. Men alternativen i den del av landet som Jönköpings län utgör — och till de ca 6 000 jordbruksföretagen där — är inte så många. I våra glesbygder utgör det kombinerade skogsoch jordbruksföretaget den totalt dominerande företagsformen. Blir det störningar i funktionen av dessa företag — genom ändringar i jordbrukspolitiken — får det genomgripande och negativa följder. Förutsättningen för glesbygdens överlevnad är att jordbruksföretagen får vara kvar. Vårt län lider fortfarande av spåren från 1960-talet, från den politik som planterade skog på våra största och bästa gårdar och som brände ner ladugårdar och bostadshus till grunden. Vi har gett en beskrivning av detta i vår motion, och jag tänker inte gå närmare in på det. Man kan ändå inte tro förrän man med egna ögon sett. Där detta hände är emellertid bygden död. Såväl länsstyrelse som lantbruksnämnd har vid olika tillfällen framhållit att vad angår Jönköpings län är bevarandet av åkermarken angeläget mot bakgrund både av ekonomiska faktorer och miljöfaktorer. Betingelserna för produktion av mjölk och nötkött är bra, det är också det man har satsat på. Vi hävdar oss sämre i fråga om spannmål. Betesmarker finns det gott om — det är bara två län i landet som har en något större areal av detta ägoslag. Den småskaliga produktion som är typisk för vårt län — det gäller såväl djurhållning som växtodling — har flera fördelar. Visserligen är den arbetsintensiv, men den ger ett konsumentvänligt jordbruk. Det är heller inte oväsentligt i sammanhanget. Vi vet hur diskussionen går i dag om våra livsmedel, om den mat vi äter. Herr talman! Jag har med detta helt kort försökt visa på jordbrukets betydelse för den del av landet som Jönköpings län utgör. Jag har gjort det därför att där finns en stor oro över att det förslag till livsmedelspolitik som här ligger kommer att drabba det småländska höglandet, att det skall ytterligare försämra jordbrukets lönsamhet, tvinga fram nedläggning av åkermark och minska antalet företag och arbetstillfällen. Det får bara inte ske!

Herr talman! Den här debatten har kommit att bli en ny regionalpolitisk debatt, och jag skall därför inskränka mig till att säga att den debatt om lantbrukets regionala betydelse som vi har lyssnat till här visar behovet av medvetna långsiktiga utvecklingsinsatser för svensk landsbygd. Vi har från centerns sida skisserat ett utvecklingsprogram för landsbygden i en partimotion, som häromdagen var föremål för riksdagens ställningstagande. Vi hade ju anmält en reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken. Tyvärr får man uppfattningen — och den bestyrks av dagens debatt — att vi står rätt ensamma här i kammaren om kravet på en mer långsiktig, systematisk syn på landsbygdens överlevnad. Det är nästan, så som jag upplever det, ett bedövande ointresse för glesbygdsoch landsbygdsutveckling som man möter här i kammaren och framför allt från regeringen. Många kanske invänder att det inför den fråga vi behandlar i dag — den om livsmedelspolitik — ändå finns ett visst intresse dokumenterat för lantbrukets regionala roll. Tyvärr måste jag säga att detta nyvaknade intresse från höger och vänster är ytterligt bedrägligt. Låt mig ta exemplet med stödet till det norrländska lantbruket. Det är en viktig regionalpolitisk insats, eftersom det s.k. Norrlandsstödet skall kompensera det norrländska lantbruket för dess handikapp i form av sämre odlingsbetingelser, kortare somrar och högre byggnadsinvesteringar till följd av klimatologiska förhållanden, etc. Det skall också utgöra en kompensation för alla övriga handikapp i form av avståndskostnader, allmänt lägre ekonomisk aktivitet och frånvaron av alternativa eller kompletterande sysselsättningstillfällen. En stridsfråga i det sammanhanget har varit regeringens förslag till ändrad områdesindelning. Det är ytterligt anmärkningsvärt enligt min uppfattning att regeringen lagt fram förslaget om denna ändrade områdesindelning, som t.ex. flyttar ned det centrala Jämtland i samma stödområdesklass som södra Norrlandskusten, utan att göra en regionalpolitisk utvärdering av förslaget. Det fantastiska är att i den näring som mer än någon annan har en regionalpolitisk betydelse bortser man — något som framhållits här i dag av många talare — från de regionala förhållandena, när man konstruerar stödformerna. Herr talman! Jag kommer därför för min del att vid den följande voteringen i denna fråga stödja reservation nr 27 av Arne Andersson i Ljung m.fl., som bl.a. yrkar bifall till förslag som jag framfört i motioner beträffande områdesindelningen. Jag vill emellertid samtidigt erkänna att utskottsmajoriteten klart har förbättrat propositionens förslag, eftersom man erkänner och förordar att en omförhandling eller en utredning av konsekvenserna av den ändrade områdesindelningen omedelbart bör ske. Logiken borde emellertid ha bjudit att man behållit den gamla områdesindelningen till dess att man hade analyserat regeringsförslagets konsekvenser. Den uppräkning av stödet som utskottsmajoriteten föreslår är emellertid klart otillräcklig. Detsamma kan i ännu högre grad sägas gälla förslagen från moderaterna och från folkpartiet. Det är ett nytt belägg för dessa partiers ointresse att ta regionalpolitiska hänsyn. Jag kommer därför också att yrka bifall till och lägga min röst för reservation nr 49 av andre vice talman Anders Dahlgren och Kerstin Andersson från centern, som föreslår en uppräkning av Norrlandsstödet med 80 milj.kr., vilket är en nödvändig markering av Norrlandsstödets regionalpolitiska betydelse. Herr talman! I övrigt ber jag att få yrka bifall även till övriga reservationer av andre vice talman Anders Dahlgren m.fl., eftersom det endast är i dessa reservationer som lantbrukets roll i vårt samhälle vunnit beaktande i tillräcklig omfattning.
Herr talman! I det livsmedelspolitiska betänkandet behandlas två motioner av Gunnel Jonäng och mig angående jordbrukets situation i Gävleborg. Jag vill bara kort anföra ett av de problem som dagens beslut kan få för vårt län. Vi är rädda för att som en följd av den nya områdesindelningen kommer uppräkningen av stödet att ge mycket olika höjningar i kronor räknat per företag i olika delar av vårt län. Enligt preliminära uppgifter skulle en 26-kors-gård i norra Hälsingland få 33 300 kr. i stöd, i södra Hälsingland få 18 000 kr. och i Gästrikland endast 3 800 kr. Med reservation för att siffrorna är preliminära visar de ändå de orimliga proportioner som förslaget innebär. Det är min förhoppning att man vid tillämpningen av detta beslut ser till att nedtrappningen från norra Hälsingland till södra Hälsingland resp. Gästrikland blir rättvis. Jag vill också varna för den orättvisa som en tillämpning kan få för främst Gästrikland och i viss utsträckning också för södra Hälsingland. Jag beklagar att regeringen bäddat så illa för en rimlig avvägning mellan olika delar av Norrland. Vid den översyn av beräkningsunderlaget som jordbruksnämnden skall göra bör även denna fråga beaktas. Jag avser att vid behandlingen av mom. 23a följa utskottets förslag.

Herr talman! När det gäller områdesindelningen för Norrlandsstödet har vi i vpk-gruppen beslutat om fri röstning. Med anledning därav vill jag för egen del avge en kort röstförklaring. Jag har gjort fullständiga beräkningar på alla de olika områdena och alla de olika produktslagen när det gäller effekterna av den nya indelningen. Då har jag funnit att verkningarna i stort sett är följande. Övre Norrland gör en relativ förlust. Norrlands inland gör en relativ förlust. Hela stödets tyngdpunkt förskjuts söderut. I de södra delarna av stödområdet får man väldigt nyckfulla och egenartade utfall. Vissa områden i söder får mycket stora påslag. Andra får i stort sett inga påslag alls. Jag menar att dessa tendenser strider mot stödets grundläggande syfte. Norrlandsstödet är ju ett regionalpolitiskt stöd och borde följaktligen i första hand användas för att försvara jordbruket i övre Norrland och i inlandet, inte i söder och vid kusten. Som underlag för det nya förslaget om stödområdesindelning har man haft utredningen Merkostnader för jordbruket i norra Sverige. Den är enligt min mening -— jag har gått igenom den — behäftad med ganska allvarliga metodiska fel. Man måste när man använder en sådan teoretisk beräkningsmetod som man här har gjort ha avsevärt flera gårdsvarianter än de endast 22 stycken för hela stödområdet som man har använt. Det är, som var och en inser, statistiskt mycket otillfredsställande att stödnivån för t.ex. Norrlands inland skall avgöras på basis av teoretiska beräkningar på bara två stycken gårdstyper. När man jämför — vilket man har gjort i utredningen — skogslänen med södra Sverige, måste man ju ha en referensbas som är någorlunda hållbar. Det går inte att ha en referensbas som består av bara två typgårdar— den enai Örebro län och den andra i Skaraborgs län. Man måste ha en bredare referensbas för att man skall få en korrekt jämförelse. Alternativet är att man genomför direkta, praktiska räkenskapsundersökningar för att stödja de teoretiska beräkningarna, så att man vet att man har hamnat rätt. Jag tycker att denna utredning metodiskt och statistiskt är helt otillfredsställande. Det bästa vore om den nya områdesindelning som baserar sig på denna utredning inte genomfördes. Med detta vill jag inte döma ut Norrlandskommitténs arbete. De hade en helt riktig tanke. Det finns otillfredsställande och slumpartade element också i den gamla indelningen. Det var därför riktigt att man eftersträvade en justering, men det underlag man har använt håller enligt min mening inte för en justering. Därför är det angeläget att utredningen görs om. I väntan på det bör man inte företa någon ny områdesindelning. Med detta, herr talman, vill jag säga att jag i voteringen avser att stödja reservation 27.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 37 om allmänna pensionsfonden behandlas dels regeringens skrivelse med överlämnande av fjärde fondstyrelsens årsredovisning för år 1984, dels två motioner som gäller behörighetsvillkor för ledamotskap i löntagarfondsstyrelse. Allmänna pensionsfondens förvaltning handhas av totalt nio styrelser. Fjärde fondstyrelsen inrättades 1974, och fr.o.m. 1984 har även de fem löntagarfondsstyrelserna inordnats i ATP-systemet. Näringsutskottet har granskat fjärde fondstyrelsens årsredovisning och därvid inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande. De tre borgerliga partiernas företrädare i utskottet gör däremot i en reservation ett uttalande av innebörden att löntagarfondsstyrelserna med det snaraste skall avskaffas. Jag skall något senare i detta anförande redovisa motiven för detta samtidigt som jag också kommenterar löntagarfondernas årsredovisningar. Först skall jag emellertid kommentera utskottets behandling av de två motionerna.

Motionen har sin utgångspunkt i ”den principiella uppfattningen att grundlagens bestämmelser skall följas”. Om det visar sig att en grundlagsregels innebörd är oklar eller att det uppstår tvister om dess tillämpning, är det viktigt att detta utreds, eftersom det annars är stor risk för att en oriktig praxis uppstår, hävdar motionären. Motionären går så in på frågan om ”löntagarfondernas förvaltningsrättsliga status”. Genom utslag av regeringsrätten är det nu fastlagt ”att löntagarfonderna är myndigheter”. Det är emellertid olyckligt att man skall tvingas gå till domstol för att få fastlagt att ett statligt organ är en myndighet. Motionären polemiserar mot ett uttalande av justitieministern i en frågedebatt här i kammaren den 17 januari 1985 — enligt vilket allmänna pensionsfonden skulle vara ”en unikt utformad institution”. Han åberopar vidare 11 kap. 98 tredje stycket regeringsformen, enligt vilket lagrum endast den som är svensk medborgare får vara ledamot av myndighet eller dess styrelse, om myndigheten lyder omedelbart under regeringen. Löntagarfondsstyrelserna hör hemma under denna bestämning, eftersom det inte finns något mellanled mellan dem och regeringen, som dessutom direkt utser styrelseledamöterna. Reglerna för löntagarfondsstyrelserna, som inte uppställer svenskt medborgarskap som villkor för styrelseledamotskap och i vilkas motiv uttryckligen sägs att utlänningar skall kunna vara styrelseledamöter, står således inte i överensstämmelse med den nyssnämnda grundlagsbestämmelsen. Allan Ekström kommer till samma slutsats i sin motion. Han uttalar dessförinnan att en följd av regeringsrättens uttalande att en löntagarfondsstyrelse är att anse som en myndighet i tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens mening är att den även faller under begreppet förvaltning enligt regeringsformen. Utskottsmajoriteten vill inte instämma i motionärernas bedömningar och anser i likhet med majoriteten i konstitutionsutskottet, som yttrat sig i ärendet, att någon ändring i den berörda lagstiftningen icke skall göras. Därtill uttalar majoriteten en förhoppning att den oklarhet beträffande myndighetsbegreppet som kommer till synes i detta ärende skall bli undanröjd, och med hänvisning till bl.a. detta avstyrker man de två motionerna. De tre borgerliga partiernas företrädare kan ingalunda godta den ståndpunkten. I den gemensamma reservationen instämmer man i vad som anförs i den avvikande meningen i konstitutionsutskottets yttrande, nämligen att regeringsrättens beslut måste föranleda en ändring i 318 lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden, så att bestämmelsen om löntagarfondsstyrelsernas sammansättning blir förenlig med vad som föreskrivs i 11 kap. 9§ regeringsformen. Riksdagen bör, i enlighet med vad som yrkas i motion 762, nu besluta om en sådan ändring. Därmed blir också yrkandet i motion 1500 tillgodosett i sak. Reservanterna understryker att det nu rör sig om en av konstitutionella skäl motiverad provisorisk åtgärd. I enlighet med de borgerliga partiernas bestämda krav skall löntagarfonderna med det snaraste avskaffas. Fru talman! När årsredovisningarna från fonderna föreligger finns det anledning, som jag inledningsvis antydde, att kommentera löntagarfondernas första verksamhetsår. Låt mig börja med den ekonomiska förvaltningen. Vid årsskiftet hade löntagarfonderna orealiserade kursförluster på ca 70 milj.kr. Västfonden hade t.ex. en kursförlust på drygt 9 milj.kr., motsvarande en värdeminskning på 4,1 90 av anskaffningsvärdet. Löntagarfondernas avkastningskrav är endast 3 26 på det inflationsuppräknade kapitalet. Det är således inte realt i så motto att det skall betala inflationen plus 396, något som andra placerare måste klara för att inflationsskydda det insatta kapitalet. Man ställer sig då genast frågan: Hur skulle det ha gått om fonderna hade lånat pengarna och betalat marknadsmässig ränta? Om vi återigen tar Västfonden som exempel, skulle förlusten ha blivit avsevärt större än dessa 9 milj.kr., ja, kanske det fyrdubbla värdet. Fyra av de fem fonderna har placerat stora belopp på bank och därmed klarat det låga avkastningskravet. För 1984 har löntagarfonderna inbetalt 12,8 milj.kr. till pensionssystemet. Detta kan jämföras med att om de 0,2 90, som arbetsgivarna inbetalar i förhöjd ATP-avgift, hade gått direkt till pensionssystemet, skulle ca 650 milj.kr. inbetalats. Under innevarande år kommer drygt 86 miljarder kronor att utbetalas i pensioner. Fondernas bidrag är 12,8 milj.kr., motsvarande en sextusenfyrahundradel. I ATP pensioner har 1984 utbetalts 36,2 miljarder kronor, varav fondernas bidrag i relation till det beloppet endast är 0,35 Zo! Allt tal om att löntagarfonderna skall rädda pensionerna, är, fru talman, en myt! Det har intet med verkligheten att göra. Enligt fondivrarna fanns det inga gränser för vilka fördelar som löntagarna skulle få om löntagarfonder infördes. Får jag påminna om några av dessa löften: Det skulle bli ökat inflytande för de anställda. Hur många löntagare har personligen märkt något ökat inflytande via fonderna sedan de infördes? Det kan snarare vara så att anställningstryggheten hotas genom de ökade kostnader som lagts på företagen. Det skulle bli inflytande på fondernas aktieköp. De olika fondstyrelsernas agerande visar på motsatsen. Det blev ju fråga om mera av bankplaceringar än företagsplaceringar, spekulationsköp och s.k. klipp, som det samordnade och plötsliga inhoppet från tre av fondstyrelserna i Fagerhults AB gav exempel på. Fondernas uppgift skulle vara att tillföra näringslivet kapital. Det skulle med andra ord bli ”nya pengar till företagen”. Så har det inte blivit. Fonderna har köpt aktier på börsen och pengarna har gått till tidigare aktieägare. I en kommentar till riksrevisionsverkets granskning av fonderna skriver civilekonomen Leif Widén i en debattartikel i Dagens Industri den 12 april i år att ”mindre än 1 procent har tillförts företagen, medan mer än 99 procent använts för att köpa ut gamla aktieägare”. I samma tidning, den 14 maj, påpekar Leif Widén dessutom att löntagarfonderna ger falska uppgifter om verksamheten genom vilseledande definitioner. Riksrevisionsverket har definierat vad som menas med ”avkastningskravet” men, som Widén uttrycker det, ”fonderna bryr sig inte om det”. Riksrevisionsverkets granskning har emellertid givit anledning till vissa ändringar, och man kan numera förhoppningsvis förvänta sig att fonderna följer riksrevisionsverkets anvisningar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att löntagarfonderna inte tillför företagen något nytt kapital. Vad det är fråga om är att företagen dräneras på kapital, som i stället kunde användas till investeringar och därmed skapa nya arbetstillfällen. Av naturliga skäl har företagen vidtagit åtgärder för att nedbringa inbetalningarna så mycket som möjligt. Det har också framkommit i massmedia under de senaste månaderna, att det är de största och rikaste företagen som betalar minst till fonderna och att det är de mindre företagen med hög skuldsättning som får betala. T. ex. förekom i radions ”Västeko”, dvs. lokalradion i Göteborg, ett program där man synade effekten för 13 västsvenska börsbolag. Av programmet den 24 april framkom bl.a. att vinstdelningsskatten slår mycket olika. De stora börsföretagen betalar minst. SKF med en vinst på 1,3 miljarder kronor betalar 200 000 kr. i vinstdelningsskatt samtidigt som ett fastighetsbolag med 17 milj.kr. i vinst betalar 3 milj.kr. Detta stämmer mycket väl med de farhågor som näringsutskottet framförde i sitt yttrande till finansutskottet då riksdagen behandlade löntagarfondspropositionen. Fackföreningsägda byggnadsföretaget BPA har genom omstrukturering av sin fastighetsförvaltning minskat vinstdelningsskatten med 4 milj.kr. till löntagarfonderna. Oaktat detta har inte företagets styrelseordförande Bertil Whinberg dragit sig för att lovorda fonderna. Det är också känt att man inom de statliga affärsdrivande verken har fört diskussioner om att ompröva sin bolagsstruktur för att göra en motsvarande anpassning. När Göteborgs Hamn AB bildades vid årsskiftet, förordade den socialdemokratiske kommunalpolitikern i Göteborg Sören Mannheimer att Löntagarfonderna beskattar mindre, expansiva företag, som behöver låna 6juni 1985 för att expandera och skapa arbetstillfällen. Löntagarfonderna hotar därför sysselsättningen i lånefinansierade företag. Löntagarfondsavgifterna tas främst ut av skuldbelastade företag. Fonderna gynnar de starkare på de svagas bekostnad. I sin tur kan det innebära att sysselsättningen minskar inom andra sektorer av näringslivet på grund av inställda investeringar i byggnader, maskiner, utrustning m.m., som kunde ha varit lönsamma utan fondavgifter. De resurser som plockas ut ur företagen i form av fondavgifter och vinstdelningsskatter hotar sysselsättningen på många sätt. Någon ny sysselsättning kan inte löntagarfonderna garantera. Tvärtom förvandlas de uteblivna sysselsättningstillfällena till icke produktiva placeringar. Pengar från sysselsättningsskapande företag flyttas via löntagarfonderna till dem som säljer aktier till fonderna. Pengarna kan sedan försvinna ut ur vårt land eller användas till icke sysselsättningsskapande investeringar. Riksrevisionsverket konstaterade i sin granskning att småföretag får betala 30 90 av vinstskatten trots att de självfallet står för en långt mindre del av näringslivets samlade vinst. Vinstskatten har med andra ord blivit en straffskatt på nyföretagande. Fru talman! I den reservation som fogats till det betänkande som kammaren nu behandlar upprepar de borgerliga partiernas företrädare kravet på att fonderna med det snaraste måste avvecklas. Vad som framkommit i den granskning av fondernas verksamhet som jag nu har redovisat till viss del gör inte det kravet mindre angeläget. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

| Fru talman! Jag hade tänkt uppehålla mig vid den motion som jag har väckt med anledning av det ärende som behandlas i näringsutskottets betänkande. Nu har Sten Svensson haft vänligheten att ganska utförligt referera motionen, och jag kan för den skull korta ned mitt inlägg betydligt. | Löntagarfonderna diskuterades länge och väl, men när beslutet så I och att det även ur ren lagteknisk synpunkt var ett undermåligt beslut. Man | visste inte ens vilken sorts organ man tillskapat. Upprepade debatter här i kammaren bekräftade detta. Finansministern visste inte vad det var för slags organ, och justitieministern visste det inte heller. Det krävdes tre domstols | utslag för att man skulle inse att det var fråga om statliga myndigheter. Bristerna i det här majoritetsbeslutet belyses ytterligare av den fråga som nu är aktuell i näringsutskottets betänkande. I regeringsformens 11 kap. 9 § tredje stycket står det helt klart att endast | svensk medborgare får ingå i styrelse som lyder direkt under riksdagen eller regeringen. Fondstyrelserna lyder onekligen direkt under regeringen. Det finns inget mellanled, och regeringen utser direkt ledamöterna i styrelse. 139 Men enligt lagen om reglemente för löntagarfonderna är styrelserna öppna även för icke svenska medborgare. Detta är således inte i överensstämmelse med regeringsformens stadgande. Vi har alltså en helt klar kontrovers mellan grundlag och vanlig lag. Sådana motsättningar skall självfallet lösas genom att vanlig lag ändras och anpassas till grundlagens stadgande. Grundlagen har prioritet. Jag tycker för min del att det är synnerligen märkligt att regeringssidan inte vill inse detta — det måste vara prestigehinder. Regeringen vill inte medge att den har gjort en tabbe av detta slag — det är bara att läsa innantill i grundlagen. Svårare är det inte. Jag utgår från att majoritetens företrädare kan läsa innantill.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

Fru talman! Det här betänkandet behandlar, som har framgått av tidigare inlägg, fjärde pensionsfondens årsredovisning. Ett enhälligt utskott föreslår att skrivelsen från regeringen skall läggas till handlingarna. I samband med den här regeringsskrivelsen behandlas två motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Motionerna har lett fram till en gemensam borgerlig reservation, i vilken det krävs att man i reglerna för löntagarfondsstyrelsernas sammansättning skall införa krav på svenskt medborgarskap. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på motionerna. Motivet för avslagsyrkandet är hämtat från konstitutionsutskottets yttrande, varav framgår att de skilda synsätt som finns beror på olika uppfattningar om själva begreppet myndighet. Det kan i och för sig finnas behov av att ta ställning till själva myndighetsbegreppet, men det är ju nu inte en fråga för näringsutskottet. Den frågan skall, efter vad vi har erfarit, behandlas i ett annat sammanhang. Det ställningstagande som lett fram till att riksdagen beslutat om regler som gör det möjligt för utländska medborgare att delta i löntagarfondernas styrelser motiveras ju av att utländska medborgare bör ha möjlighet att representera löntagarintressen i sådana organ det nu är fråga om. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det inte finns skäl att införa krav på svenskt medborgarskap, för om det nu är så att motionärerna har rätt i sin uppfattning beträffande fondernas myndighetsställning så är ju frågan därmed redan reglerad. Inte i någon av de nu verksamma löntagarfondsstyrelserna finns det heller någon utländsk medborgare. Beträffande Sten Svenssons recension av löntagarfondernas hittillsvarande verksamhet kunde jag inte se att han kom med några nyheter utöver vad han tidigare har anfört här i kammaren. Jag vill bara hänvisa till att verksamheten i dessa fonder nu har pågått under en ganska begränsad tid. Att nu fälla omdömen om effektiviteten i fonderna, hur de har använts, det är något som man kan göra. Men det har enligt vår uppfattning gått alltför kort tid för att man skall kunna ha ett sakligt motiverat omdöme om detta. Det är alltså för tidigt att göra den utvärdering som Sten Svensson gjorde ett försök till här. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1984/85:37 och avslag på reservationen.

Fru talman! Vi hörde nyss att Sivert Andersson inte ansåg att det var lämpligt att göra någon utvärdering av löntagarfonderna. Löntagarfonderna har ju ändå redovisat sina årsberättelser, och socialdemokraterna har gjort ett stort nummer av kopplingen mellan löntagarfonderna och AP-fonderna. Det förvånar mig att Sivert Andersson, som ju är en känd facklig företrädare för ett av de stora förbunden, nämligen Metall, kan uttrycka sig på det sättet. Men jag kan påpeka för Sivert Andersson att det finns andra fackliga företrädare som gör en annan bedömning. Jag har här i min hand ett öppet brev till styrelsen för Västra löntagarfonden. Detta öppna brev är undertecknat av åtta fackliga företrädare, huvudsakligen representerande TCO — SHSTF, SIF m.fl. förbund. De skriver: ”När i dagarna löntagarfondernas resultat redovisats måste vi konstatera att mycket lite av de stora målsättningarna infriats. Argumenten för införande av löntagarfonder var bl.a. riskvilligt kapital till näringslivet och ökad demokrati genom löntagarinflytande i företagen. Vi har funnit att inflytande blivit hemligstämpling, riskvillig satsning blivit banktillgodohavande och solidarisk lönepolitik har ersatts av huggsexor. Det sägs att avkastningen skall vara 3 procent bättre än inflationen. Inflationen var förra året 8 procent. Har Västra löntagarfonden avkastat 11 procent? e tillfört näringslivet något som detta annars skulle gått miste om? e medverkat till måttliga lönekrav? e givit löntagarna ökat inflytande? Hur kommer fonden att agera på bolagsstämmorna? Vad har ni för policy? Hur kommer ni att påverka företagen för att tillvarata löntagarnas intressen? På dessa frågor vill vi ha ett snabbt svar.” Detta brev har varit infört i Göteborgs-Posten och i flera andra tidningar. Det har gått drygt en månad sedan dess. Jag har inte sett något svar. Jag skulle vilja vidarebefordra dessa frågor från de åtta fackliga företrädarna till Sivert Andersson och instämma i att frågorna är befogade samt be Sivert Andersson att ge svar på dem.

Fru talman! Sivert Andersson säger att det råder skilda uppfattningar om begreppet myndighet. I det här fallet är frågan klarlagd genom domstolsutslag. Det är helt klart - ingen förnekar längre, såvitt jag vet, att fondstyrelserna är att betrakta som myndigheter. Det finns alltså inte något utrymme för tolkningar härvidlag. Sedan säger Sivert Andersson att det av angivna skäl kan vara berättigat med utländska medborgare i styrelserna. Ja, det är möjligt, men det har inte med saken att göra. Det är nämligen så enligt grundlagen att man måste vara svensk medborgare för att kunna ingå i en styrelse direkt under regeringen. Om man vill ge utländska medborgare möjligheter att ingå i fondernas styrelser, om fonderna kommer att behållas, får man i så fall ändra grundlagen. Men det är det ingen som har föreslagit, såvitt jag vet.
Fru talman! Sten Svensson ställde några frågor som, vad jag uppfattade, var riktade till västfondens styrelse. Frågor som är riktade dit kan jag av naturliga skäl inte svara på här. Det får bli en uppgift för den styrelsen. Däremot vill jag säga att de frågor som har väckts i detta sammanhang är litet egendomliga. Som gammal facklig företrädare — det är riktigt att jag är det — skulle det aldrig falla mig in att kräva besked av så långtgående karaktär av fonder som knappt har hunnit mer än att komma i gång. Det finns följaktligen ingenting att hänvisa till eller peka på när det gäller ett reellt inflytande i någon större omfattning genom dessa fonder — det är en självklarhet. Det ligger i sakens natur att detta är någonting som kommer att växa fram. Det kräver sin tid som all sådan här verksamhet gör. När det gäller fondernas inflytande på avtalsrörelsen vill jag peka på att den avtalsrörelse som nu i stort sett är avslutad faktiskt har fått den karaktären att det har blivit ett utomordentligt blygsamt utfall i lönerörelsen. Om detta beror på att löntagarfonderna finns med går inte att bevisa. Men å andra sidan går det inte heller att bevisa motsatsen. Det är alldeles uppenbart att fondernas införande kommer att i växande grad påverka avtalsrörelserna framöver. De kommer också i växande omfattning att innebära att de anställda på bolagsstämmorna kan utöva ett inflytande i de företag där fonderna finns representerade som aktieägare och där man har rätt att utöva rösträtten till 50 96 av aktieinnehavet, om man så begär. Men innan fonderna har kommit i gång i den omfattningen att detta kan utvecklas i någon större omfattning, är det klart att det inte går att lämna några besked av den karaktär som Sten Svensson här har efterlyst.

Fru talman Det var fackliga företrädare som hade gjort den bedömningen att det var lämpligt att ställa den typen av frågor. Jag konstaterade att fondstyrelsen inte hade svarat, och därför tyckte jag att det var rimligt att ställa spörsmålet till fondernas tillskyndare och till dem som här i kam 1raren har röstat för fondernas införande. Får jag också stillsamt och i all vänlighet fråga Sivert Andersson om det nyss ingångna avtalet mellan TCO-S och staten är ett uttryck för en anpassning till att fonderna har blivit en verklighet? Jag vill vidare fråga Sivert Andersson om han delar den uppfattning om fondernas framtid som vpk-ledaren Lars Werner gav uttryck för i en intervju med Näringslivets presstjänst. Lars Werner sade så här: ”Fonderna är exempel på en fråga som är större än vårt partis 6 76. Det finns många socialdemokrater som stöder våra tankar på att utveckla fonderna.” Tycker Sivert Andersson att man skall stödja vpk:s tankar? Är Sivert Andersson en av de många socialdemokrater som Lars Werner talar om och som stöder vpk:s tankar på utveckling av löntagarfonderna? Jag ställde den frågan också i den debatt som vi förde förra veckan, men fick inget svar och vill därför nu påminna om den. Fondernas verksamhet berör inte bara det som jag nyss tagit upp. Eftersom Ljusne Kätting-satsningen i dag är aktuell med anledning av tidningsartiklar, vill jag också ta upp placeringspolitiken. Redan i höstas ifrågasattes femte löntagarfondens satsning i Ljusne Kätting. Man placerade i oktober månad 10 milj.kr. i form av en riktad emission i Ljusne Kätting. Det var löntagarfondernas enda direkta placering av riskkapital i ett företag under 1984. I samband med aktieteckningen meddelade bolagsledningen att prognosen, en vinst på 10 milj.kr. för 1984, fick nedrevideras till ett nollresultat. I LO:s s.k. valhandbok ”Ge rättvisan en chans” hoppar man högt av glädje inför satsningen i Ljusne Kätting. Så här står det i boken: ”Nordfonden har genom en riktad nyemission blivit ägare till 20 92 av aktierna i Ljusne Kätting AB, ett medelstort och mycket lönsamt företag. Företaget fick därmed 10 helt nya miljoner att investera i ökad produktion.” Det här är, Sivert Andersson, inte någon gammal LO-bok. Den är tryckt i år. Nu har det dessutom visat sig att Ljusne Kättings resultat förra året blev ännu sämre än vad man uppskattade i höstas. I februari gick man ut med beskedet att förra året innebar en förlust på 14 milj.kr. Nu meddelar man att förlusten ökat till 17 milj. kt. och att företagets VD avgår. Verkställande direktören i Ljusne Kätting tvingas alltså lämna företaget och blir något slags koncernchef med utlandsförsäljning på sin lott. Han heter Gösta Florin och är styrelseledamot i femte löntagarfonden. I dag kan vi läsa i Svenska Dagbladet att revisorerna har avlämnat en kritisk berättelse. De säger bl.a. att delårsresultaten för januari-augusti var felaktiga. På aktiemarknaden finns det bedömare som anser att aktieägarna vilseletts av en friserad rapport. Jag vill ställa frågan: Är det som har hänt i fallet Ljusne Kätting uttryck för en lämplig placeringspolitik? På vilket underlag fattade fondstyrelsen beslut? Ja, det kanske inte Sivert Andersson kan ge besked om, eftersom det är dåligt med information om detta. Men det leder över till en följdfråga: Är detta ett uttryck för att ledamöterna besitter den kompetens som bör känneteckna seriösa kapitalförvaltare?
Fru talman! Det som Sten Svensson nu tar upp är ganska egendomligt. Jag har inte för avsikt att i något avseende kommentera enskilda affärer som har gjorts av någon löntagarfonds styrelse. Det borde t.o.m. Sten Svensson förstå. När det gäller den principiella frågan vad som är en lämplig placering eller inte vet Sten Svensson att alla som sysslar med den här typen av affärer kan göra misstag men också, sett över en längre period, kan göra riktiga investeringar. Jag har nog aldrig här i kammaren hört någon som har talat i ett så kortsiktigt perspektiv som Sten Svensson. Löntagarfonderna har alltså verkat i ungefär ett halvår och har lämnat sin första redovisning, men Sten Svenssons dom faller omedelbart. Denna typ av diskussion är ganska bedrövlig. Ha litet mera tålamod, Sten Svensson! Det kommer nog rapporter om litet bättre siffror och bättre insatser från löntagarfonderna än dem som Sten Svensson har lyckats plocka fram här i dag. Innebörden i Lars Werners inställning till löntagarfondernas framtid känner jag inte till och kan självfallet inte säga om jag ställer mig bakom den eller inte. Vi har fastlagt löntagarfondernas verksamhet fram till 1989, och innan dess är det inte aktuellt att göra några förändringar från vårt håll. Detta vet Sten Svensson, men han kan naturligtvis ställa frågor ändå.
Fru talman! Sivert Andersson talar om kortsiktighet, och det är väl vad som har präglat inslagen i löntagarfondernas verksamhet. Tre fonder gjorde ett gemensamt inhopp i AB Fagerhult, och efter en tid sålde en av de tre fonderna sin andel. Det var alltså inte fråga om någon långsiktig placering. Detta visar att det fanns andra motiv bakom. Man råkade nämligen kasta masken före valet, vilket var ett olycksfall i arbetet. Därför beordrades man snabbt tillbaka till kulisserna för att inte alltför tydligt redovisa de långsiktiga målen. Nej, fru talman, det som har hänt i praktiken, vilket jag har redogjort för, har besannat de farhågor som vi från borgerligt håll redovisade i samband med fondbeslutet. Det gör att vi på ännu starkare grund kan hävda att fonderna med det snaraste skall avvecklas.
Fru talman! Nu börjar Sten Svensson föra ett underligt resonemang. Kommer Sten Svensson ihåg de förutsägelser som ni gjorde i löntagarfondsdebatten när beslutet fattades? Kommer ni ihåg allt elände som målades upp på väggarna när det gällde hur det skulle gå för detta land om löntagarfonderna infördes? I själva verket har det skett en stark tillväxt av bruttonationalprodukten, industriproduktionen har ökat, industriinvesteringarna har ökat, sysselsättningen har ökat markant — även med det konstiga sätt att räkna sysselsättning på som moderaterna brukar använda. Vi har en arbetslöshet i Sverige som är mycket lägre än på de flesta andra håll i världen. Detta står i skarp kontrast, Sten Svensson, mot de förutsägelser som ni gjorde och som ni nu tycker har infriats. Det är precis tvärtom — det finns en framtidstro och det sker en tillväxt i det svenska samhället som ni påstod skulle gå totalt förlorad om vi fick löntagarfonder. Det har blivit precis tvärtemot vad ni förutspådde.
Fru talman! Till det sista vill jag bara säga att den sysselsättningsökning som Sivert Andersson talar om främst har åstadkommits genom att människor har slussats in i beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De arbeten som har skapats i det reguljära näringslivet lyser i stor utsträckning med sin frånvaro i dag inom arbetslivet. Hur förklarar Sivert Andersson, fru talman, att det är så många medlemmar i olika fackliga organisationer som protesterar mot fonderna? I förra veckan påpekade jag att en facklig företrädare från Nyköping i en tidningsartikel hävdade att löntagarfonderna är en snara om halsen. Varför tror Sivert Andersson att han uttryckte sig på detta sätt?
Fru talman! Antalet sysselsatta har ökat med 100 000 mellan 1982 och 1985. Därav svarade det privata näringslivet för 51 000 och den offentliga sektorn för 49 000. Inom arbetsmarknadsstyrelsen har 24 600 arbetstillfällen kommit till, varför 75 000 arbetstillfällen har skapats på det som ni kallar den reguljära arbetsmarknaden. Vi skall försöka att hålla oss till de siffror som gäller, Sten Svensson.

Fru talman! Detta ärende handlar om en annan fond, nämligen Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete, som har behandlats i näringsutskottets betänkande 39. Fonden tillkom genom en proposition som framlades för 1980/81 års riksmöte och som då föranledde ett betänkande från näringsutskottet, betänkande nr 65 från samma riksmöte. Jag vill inledningsvis gärna citera en mening på s. 5 i detta betänkande.

betänkande, innebär i princip två saker, nämligen dels att fonden skall kunna delta i högriskprojekt med royaltyavtal, dels att fonden skall kunna lämna stöd till projekt som har mindre omfattning än 3 milj.kr. Frågan om i vilka fall man använder sig av royaltylösningen för stöd från fonder av det här slaget är värd en stunds eftertanke. Royaltyavtal tillämpas i de sammanhang då det stödtagande företaget har så dålig solvens eller är så litet att det inte tål att belasta sin balansräkning med den skuld som företaget får till den stödgivande fonden eller det stödgivande organet. I det här fallet slipper man ifrån problemet genom att fonden lämnar ett bidrag som inte behöver tas upp som skattepliktig inkomst, utan man blir skyldig att reglera stödformen bara om projektet genomförs framgångsrikt. Man skall alltså notera att denna lösning är direkt orienterad till högriskprojekt och till framför allt ekonomiskt svaga företag. Det är alltså en lösning som står helt i strid med vad som uttalades i näringsutskottets betänkande 65 från 1980/81 års riksmöte. Detsamma gäller även i fråga om den övre beloppsgränsen på 3 milj.kr. Det kommer uppenbarligen att handla om små projekt, helt i strid med vad som sades i utskottets betänkande 65. Man frågar sig då hur det kan komma sig att regeringen väljer den här vägen, helt i strid med de ursprungliga tankarna. Det är lätt att förstå. Fonden finansierades av Sverige under åren 1982-1985 med 150 milj.kr. Sverige och Norge skulle senare komma överens om hur man skulle finansiera de ytterligare 100 milj.kr. som enligt det ursprungliga avtalet skulle tillskjutas. Det visar sig nu att fonden bara har lyckats dra till sig intresse från utvecklingsprojekt motsvarande ett stöd med sammanlagt 65,2 milj.kr. av de 150 miljonerna. Det är alltså helt enkelt kris på förbrukningssidan. Fondstyrelsen kände sig väl besvärad av att mera fungera som förvaltare av bankmedel än som stöttepelare för tekniska spjutspetsprojekt eller projekt som skulle gynna svenskt-norskt industriellt samarbete. Man kanske skall komma ihåg att samarbete över gränserna för att stödja små projekt och högriskprojekt är mycket olämpligt på den grunden att det är nödvändigt för det stödgivande organet att ha ett nära samband med stödtagaren. Högriskprojekt är typiska småföretagsprojekt, och de skall stödjas på nationell basis. Den vakne moderaten Wiggo Komstedt, som tydligen läser alla regeringens propositioner, insåg denna svaghet i den ändring som föreslogs och motionerade om att man skulle ta tid på sig och överväga frågan innan någon ändring vidtogs. Moderaterna i näringsutskottet ställde sig bakom Wiggo Komstedts förslag, och jag yrkar härmed bifall till den reservation som moderaterna fogat till betänkandet.

Fru talman! Det här ärendet gäller ett godkännande av en överenskommelse om ändring av villkoren för stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete, som regeringen träffat med Norges regering. Dess utom tas vissa förändringar i stödvillkoren upp. Vad det gäller är att fonden skall kunna lämna stöd inte enbart som lån, utan medelstillskott skall kunna ges mot ersättning i form av royalty eller annan löpande avgift. Dessutom är det fråga om en ändring av beloppsgränsen för stöd från fonden. I övrigt föreslås att regeringen skall kunna ingå överenskommelser om ändringar i stödvillkoren. Det är fondens styrelse som har begärt att villkoren skall ändras. Så har nu skett, och den träffade överenskommelsen innebär att fonden får möjlighet att lämna stöd i form av medelstillskott på liknande villkor som gäller för bidrag från t.ex. den svenska industrifonden. Till skillnad från moderaterna anser utskottsmajoriteten det vara naturligt att villkoren för fondens finansieringsstöd ändras i enlighet med vad som har överenskommits mellan den svenska och den norska regeringen. Stöd i former som innebär ett slags riskdelning har visat sig värdefulla i den svenska industrifonden, men även i annan verksamhet. Vi tillstyrker därför propositionens förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1984/85:39 och avslag på den borgerliga reservationen.

Fru talman! På något sätt känns det ändå riktigt att diskutera riksdagens arbetsformer så här i slutskedet av vårsessionen, även om tiden är knapp. Just nu upplever vi starkare än normalt de problem som onekligen finns. Jag skall inte kommentera alla de förslag som läggs fram i konstitutionsutskottets betänkande 36 och som syftar till att förbättra våra arbetsformer. Jag vill understryka att det här handlar om en försöksverksamhet, tidsbegränsad till ett år. Om försöken inte faller väl ut, kommer de automatiskt att upphöra om inte ett nytt beslut fattas. Jag känner tvekan vad gäller några av de förslag som förs fram men menar att just därför att det handlar om en tidsbegränsad försöksverksamhet finns det ändå anledning att i stort sett biträda förslagen. Fru talman! Vi har en till antalet ledamöter stor kammare jämfört med vårt lands blygsamma storlek. Ett sätt att minska de utdragna debatterna vore naturligtvis att minska antalet ledamöter. Tyvärr har inte detta visat sig politiskt möjligt. Det hade annars varit en åtgärd som med all säkerhet hade lett till ett åsyftat resultat. Vi får använda oss av andra'metoder. I betänkandet föreslås åtgärder såväl för att öka aktualiteten i riksdagens arbete som för att minska tidsåtgången. Det är verkligen viktigt att riksdagen blir aktuellare och spelar den roll som bör tillkomma vad riksdagen numera utgör, nämligen den första statsmakten. Vi kan i dag inte påstå att riksdagen som sådan har det inflytande som den borde ha. Delvis är detta naturligtvis en effekt av vårt parlamentariska styrelseskick, innebärande att regeringen måste ha riksdagens förtroende eller tolereras av riksdagen. Detta begränsar naturligtvis våra möjligheter att arbeta. Men det är också ett resultat, fru talman, av att vi i växande utsträckning fått en självstyrande byråkrati. Hur vi kan få kontroll över den är emellertid en annan fråga. Det finns verkligen anledning att ställa sig positiv till de förslag som syftar till att ge arbetet ökad aktualitet, till att svaren på frågor kommer snabbare och till att vi snabbt kan ta upp saker som blivit aktuella innan de har behandlats sönder och samman av massmedia. Vi måste dock se till att också de möjligheter till ökad aktualitet som faktiskt redan finns används i ökad utsträckning. I själva verket har vi redan i dag möjlighet att skapa aktuella debatter, som vi inte utnyttjar. Utskottet föreslår ett flertal begränsningar vad gäller antalet inlägg i frågeoch interpellationsdebatter och förkortad tid för varje inlägg. Det finns anledning att understryka att det är bättre att korta ner tiden för varje inlägg än att begränsa antalet inlägg. Det är viktigt att vi också i fortsättningen kan få ett ordentligt meningsutbyte mellan statsråd och den som frågar och att frågaren kan pressa fram ett besked från statsrådet utan att hindras av att han eller hon inte har tillräckligt med möjligheter att återkomma. Det är också viktigt, fru talman, att statsråd och interpellant blir någorlunda jämställda när det gäller den tilldelade tiden. Så är inte fallet enligt det förslag som nu läggs fram. Det sätter interpellanten i underläge. Jag vill därför yrka bifall till reservation 3, som innebär att det blir en ökad jämställdhet mellan statsråd och interpellant. Fru talman! Vad som emellertid framstår som alltmer nödvändigt är att införa tidsbegränsningar och kvoteringar i debatterna över lag. Vi har i den svenska riksdagen unika möjligheter att tala länge, och dess värre är det många som utnyttjar denna rätt. Utskotten måste i framtiden finna sig i att hålla sig inom vissa ramar vid viktigare debatter, och vi måste få en bättre självdisciplin än vad vi har i dag. Fru talman! Jag vill också understryka vikten av att vi får till stånd offentliga utskottsförhör. Det här är någonting som har diskuterats väldigt länge. Om det genomförs skulle det innebära att riksdagen fick en ökad uppmärksamhet. Nu är frågan föremål för ytterligare en utredning, men jag anser att riksdagen redan nu bör ge till känna en mening. Jag yrkar bifall till reservation 6, som innebär en sådan meningsyttring. Fru talman! Mycket mera skulle kunna sägas om riksdagens arbetsformer och inte minst ledamöternas arbetsförhållanden. Tiden medger dock inte detta, och jag vill föregå med gott exempel genom att fatta mig kort. De förslag som nu föreligger kan förhoppningsvis ändå leda till vissa förändringar i rätt riktning. Jag ber därför att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ordspråket påstår att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Det är en sanning som kräver vissa modifikationer. Det har minsann hänt alltför många gånger när olika riksdagsledamöter har ställt frågor till statsråd här i kammaren och enligt riksdagsordningen borde ha fått svar efter sju dagar, att vi ändå har fått vänta både två och tre veckor — även i sådana fall där svaret har kunnat få betyget gott, vilket dess värre inte alltid är fallet. Men oavsett om man gillar svaret eller inte, är det viktigt att svaret inte dröjer så länge som svaren gör nu. Därför tycker vi i folkpartiet att det nya frågeinstitut som aktualiseras i detta betänkande skall bli mycket intressant att pröva. Det skulle, tror vi, också göra den politiska debatten aktuell och därmed mera livlig. Jag vill faktiskt också ge företrädarna för socialdemokraterna och modera terna en eloge för att ni till sist insåg det orimliga i att mot minoritetens vilja fatta något slags principbeslut om kvotering av debattiderna efter partistorlek. Det är självfallet lika bra att erkänna, som det står i folkstyrelsekommitténs betänkande, att de allmänpolitiska debatterna ofta blir långdragna; man skulle t.o.m. kunna använda ordet tråkiga. Men detta är faktiskt inte skäl för att lägga munkavle på någon och ännu mindre för att kvotera varje partis talartid. Det var ett ovanligt illa genomtänkt förslag från somliga i folkstyrelsekommittén och justitieministern, tycker vi. När nu herrar Svensson och Björck i egenskap av presidium i konstitutionsutskottet har ändrat sig och kommit på bättre tankar, kan man apropå ordspråk med tidsfaktorn bara gratulera och säga: Bättre sent än aldrig! Så till den reservation som gäller offentliga utskottsförhör, ett gammalt och välkänt folkpartikrav, som vi har tvingats upprepa många, många gånger. Vi gör det i en partimotion också i år, och vid det här laget har motståndarna blivit något mjukare och hänvisar till folkstyrelsekommittén. Men, fru talman, vi vill inte ha vårt yrkande — som vi väckte första gången 1967 — begravt i folkstyrelsekommittén utan att riksdagen åtminstone har gett färdriktningen till känna. Vi nöjer oss inte med att utskottet bara hänvisar till att kommittén skall behandla frågan. Utskottsmajoriteten säger ju inte hur. Vi vill att kommittén skall behandla frågan i positiv anda. Vi menar därför att kommittén måste ha i uppgift att behandla vårt krav så, att det verkligen blir möjligt att ha offentliga utfrågningar i utskotten. Vi har inget att dölja för svenska folket. Vi tycker att offentliga utskottsförhör skulle vara ytterligare ett sätt att vitalisera debatten — och det vill ju egentligen alla. Det går bra att bidra till det genom att rösta för reservation 6, som jag alltså slutar med att yrka bifall till.